Herr talman! Får jag börja där Thage Peterson slutade och vitsorda att riksdagens beslut självfallet skall åtlydas av regeringen och berörda statliga företag. Det är en självklarhet som inte behöver påpekas. Det är även utgångspunkten för min debatt här i dag. Det socialdemokratiska förslaget vilar ju på lösan sand, och därför måste vi under denna diskussion försöka klarlägga konsekvenserna av ett eventuellt riksdagsbeslut enligt de socialdemokratiska reservationerna. Ett sådant beslut får förödande konsekvenser för svensk varvsnärings framtid och för våra möjligheter att bedriva en offensiv industripolitik här i landet. Varje ledamot av denna kammare bör alltså noga betänka vilka konsekvenserna blir av det beslut som kammaren senare kommer att fatta. Thage Peterson sade att det finns en myt, odlad i den politiska debatten, om att socialdemokratin vill behålla en gammal industristruktur. Jag tycker i och för sig att hela hans plädering för de socialdemokratiska reservationerna är en bekräftelse på att denna myt har en verklighetsanknytning. Jag har i debatter i kammaren under denna vårriksdag gång efter annan haft anledning konstatera att socialdemokratin har övergivit ambitionen att föra en övergripande genomtänkt näringspolitik. I stället har man nöjt sig med ett uppehållande försvar för en befintlig näringsstruktur på ort efter ort, vilket sett över landet såsom helhet får förödande konsekvenser för våra möjligheter att förnya näringslivet och svensk industri och skapa trygghet på arbetsmarknaden på lång sikt. Samma handlingsmönster präglar socialdemokratins ställningstagande i varvsfrågan. Man har inget helhetsperspektiv, allså väljer man att bevara det man har, att bevara en gammal invand struktur, även om detta får förödande konsekvenser för våra möjligheter att utveckla näringslivet. Den centrala frågan här, som kammarens ledamöter måste uppmärksamma, är att socialdemokratin säger nej till lönsamhetsmålet för varvsgruppen 1985. Det fundament som strukturplanen vilar på är ju att varvsgruppen skall uppnå lönsamhet 1985. Detta säger socialdemokratin emellertid nej till och därmed blir mycket av de förslag som man framställer egentligen bara tomma fraser. Det som skulle vara vägledande och inspirerande och pådrivande för varvsledningen och för koncernledningen är ju denna övergripande målsättning, att uppnå lönsamhet. Det gäller också alla andra svenska företag och arbetsplatser. I stället skall man omstrukturera alla fyra storvarven. Man vill ha dem kvar oavsett utfallet. Hur skall man då kunna åstadkomma tillräcklig kraft i de strukturåtgärder som är ofrånkomliga? Thage Peterson kryper här bakom talet om offensiva insatser. Han talar vackert om offshore, satsningen på oljeteknologin, som nu är ett faktum vid Arendalsvarvet. Satsningen där är emellertid så maximal som det över huvud taget är realistiskt möjligt med hänsyn till marknadsförutsättningarna. Där finns ingenting mer att ta utöver det som vi är beredda att inom ramen för regeringens förslag ge varvskoncernen möjligheter till. Det finns alltså ingenting på det området som man från socialdemokratins sida kan åberopa när det gäller att lösa problemen. Det gäller också satsningarna på andra områden med alternativ produktion inom den här gruppen. Där innebär strukturplanen och propositionen ett betydande risktagande, som får bedömas maximalt. Jag tror att man från socialdemokratins sida inte kan anvisa så mycket mer utöver det som vi är beredda till när det gäller risktaganden för att strukturera om varvsindustrin och för att skapa möjligheter till alternativ produktion. Thage Peterson säger också att socialdemokratins förslag inte innebär någon risk för jobben i Värmland, i Norrbotten eller på andra orter med strukturproblem. Jag vet inte om Thage Peterson har haft något samtal med sin partikollega, landshövdingen i Värmlands län, Bengt Norling. Han har i en amper skrivelse till partiledarna talat om hur han upplever detta utifrån sin position som länschef i ett strukturdrabbat län med allvarliga arbetslöshetsproblem. Han upplever det som att vår satsning på varvsindustrin undandrar resurser som skulle behövas i län med allvarligare problem. Motsvarande synpunkter möter mig ute i landet, och den hänvisning till underleverantörerna till varvsindustrin och deras betydelse för sysselsättningen ute i landet som Thage Peterson här gör kan betraktas som ett den obotfärdiges förhinder. De samhällsekonomiska konsekvenserna av en fortsatt satsning på varvsindustrin är nämligen mycket betänkliga, därför att där är lönsamhetsproblemen så svåra. Där är det så svårt att få kostnadstäckning för produktionen att det innebär en direkt kapitalförstöring, som självfallet måste gå ut över våra möjligheter till satsningar inom offensiva sektorer, inom andra regioner i vårt land. Jag vill inte spela ut regionerna mot varandra — det skulle vara mig främmande — men jag vill att kammarens ledamöter skall vara medvetna om konsekvenserna av att följa den socialdemokratiska linjen. Det måste stå klart att det skulle innebära att vi undandrar betydande resurser från andra regionala och näringspolitiska satsningar för att lägga dem i en icke lönsam fartygsproduktion. Någon gång mot slutet av den här perioden skulle vi då ta emot fartygsbeställningar för 700 000 arbetstimmar per år vid Öresundsvarvet. Jag är medveten om att konkurrensen mellan Öresundsvarvet och de mindre varven inte i dag är det mest framträdande. Men var skall dessa 700 000 arbetstimmar i fartygsproduktionen tas när den internationella marknadsutvecklingen ser ut som den gör? Antingen får man ta dem hos de andra varven i gruppen, eller också hos de mindre varven. Det sannolika är att det går ut över hela den svenska varvsindustrin. Thage Peterson beskyller mig för att fara med skrämselpropaganda. Det gör jag inte. Jag vill bara att människor skall ha klart för sig konsekvenserna av de olika handlingsalternativen. När Thage Peterson säger att den aktuella kommunen hotas av katastrof, är det kanske mer av skrämselpropaganda än när jag varnar för konsekvenserna på arbetsmarknaden av en för stor varvskapacitet. Landskrona kommun hotas inte av katastrof om regeringens proposition går igenom, tvärtom. Vi har utfärdat en total sysselsättningsgaranti för de varvsanställda. Vi har också förklarat oss beredda till maximala insatser för att diversifiera näringslivet i Landskrona. Aldrig någonsin i svensk näringspolitisk historia har en så långtgående utfästelse utfärdats till en enskild kommun från den svenska staten. Sedan säger Thage Peterson att kapaciteten inte får gå ut över andra. Jag får återkomma till det i en senare replik. Det väsentliga är vad jag sade inledningsvis: Man har släppt kravet på lönsamhet 1985, och detta får självfallet förödande konsekvenser i relationerna med andra.

Herr talman! Varför gjorde inte industriministern ett enda försök att svara på en enda av mina frågor? Vad är det för industriprojekt som vi har stoppat i Sveriges riksdag? Har verkligen inte industriministern några industriprojekt med sig i dag, när vi diskuterar den stora och viktiga varvsfrågan? Jag tackar industriministern för hans uttalande om respekten för riksdagens beslut. Jag tror att det var välbehövligt, inte minst mot bakgrund av den intervju som ordföranden i Svenska Varvs styrelse ger i det senaste numret av Veckans Affärer. Där säger han att Öresundsvarvet ändå läggs ned 1985 och att vi kör som om propositionen med strukturplanen har gått igenom. Industriministern resonerar som om vi inte skulle ha vare sig överlevan Nr 164 dechanser eller möjligheter att komma in på nya områden och nya Torsdagen den marknader. Han har ett statiskt tänkande när det gäller varvsindustrin som vi 5 juni 1980 socialdemokrater inte vill ansluta oss till. Den viktiga frågan i dag är naturligtvis hur vi vill att svensk varvsindustri skall utvecklas framöver. Vi har duktiga människor i varvsbranschen. De finns också i underleverantörsledet. Vi har kunnandet, och vi har produktionsanläggningarna. Utvecklingen kan ske genom att vi tar till vara de värden som finns vid varven i form av nedlagt arbete, inte minst på utvecklingssidan. Detta betyder att vi successivt lämnar de för vårt land olönsamma delarna av fartygsproduktionen och alltmer inriktar oss på specialtonnage och nya verksamheter, som offshore, flytande fabriker osv. Detta illustreras också av de nya åtaganden som från socialdemokratiskt håll föreslås för de olika verksamheterna, där merparten av stödet avser utveckling och introduktion av nya produkter. Det är alltså inte fråga om ett varvsstöd i snäv bemärkelse. Varför vill vi inte redan nu fatta ett beslut om avveckling av varven? Jo, läget är det att vi nu skall fatta ett beslut om utvecklingen fram till 1984. Beslut om varvsnäringen därefter skall baseras på ett då aktuellt underlag. Vi vet att det i vissa kretsar anses att det är ett politiskt mandomsprov att visa att man är hård i nyporna, att man vågar fatta de svåra besluten. Men det är, herr talman, inget svårt beslut att i dag säga att man skall lägga ner en enhet om fem år. Det är i själva verket ett osedvanligt enkelt beslut att fatta i dag. Svårigheterna kommer när beslutet skall effektueras. Vi menar naturligtvis att Svenska Varv på lång sikt skall bli lönsamt — det kravet har vi också ställt oss bakom.

Herr talman! Som jag sade är egentligen den centrala frågan i hela denna debatt kravet på lönsamhet 1985. Jag fick inte riktigt klart för mig hur Thage Peterson ser på den frågan. Jag vet bara att socialdemokraterna i reservation 1 säger att man inte är beredd att ställa upp bakom det lönsamhetskravet. Det innebär att man rycker undan fundamentet för strukturplanen. Det är, som jag ser det, ett renlighetskrav, ett krav på fair play gentemot alla inblandade, att vi ställer upp mål av den här karaktären. Det är inte fråga om att visa något slags hårdhet eller tuffhet, utan det är helt enkelt fråga om att ge ett mandat till Svenska Varv som företagsgrupp och till de anställda att inrikta arbetet på lönsamhet 1985. Fram till dess har man inom givna ramar statens stöd, och det ger en god chans att vrida utvecklingen in i rätta banor. Hela detta mandat för varvsgruppen och för de anställda vill alltså socialdemokratin sabotera. Man tar bort detta mål och därmed också den stimulans, den uppfordran och den solidaritetsyttring gentemot de anställda i näringslivet i övrigt som ett sådant mål rimligen måste uppfattas som.

Det är i den storleksgruppen de mindre och medelstora varven finns. Enligt socialdemokratins bedömningar kommer Öresundsvarvet vid slutet av den här perioden att ha en kapacitet på 700 000 timmar. Det är 40 20 av gruppens kapacitet, och varvskommissionen har redan nu — utan att ha räknat med Öresundsvarvet — fastställt att överkapaciteten för de mindre och medelstora varven blir 15 90. Man måste ta hänsyn till realiteter när man går till beslut i Sveriges riksdag. Man kan inte nonchalera det faktum att vi på det här sättet får ett varv inom den känsliga sektor där de mindre och medelstora varven finns och där man med statsstöd måste gå ut och konkurrera om beställningar. Detta måste få konsekvenser. Ingen vet i dag vilka de blir, men det gäller att noga tänka över detta.

Självfallet försätts de mindre och medelstora varven i privat ägo i en omöjlig konkurrenssituation med det socialdemokratiska förslaget. Det är ingen skrämselpropaganda. Det är en realitet. Jag vill sedan övergå till frågan om Kockums — Thage Peterson ställde här en fråga i ett tidigare inlägg som jag inte hann svara på. Kockums har inte order, sade Thage Peterson. Nej, det är tyvärr så att marknadsläget är dystert. Vi ser ingen omedelbar, dramatisk förändring härvidlag, och det är långt mellan nya order. Men det är ju därför vi har gett mandatet till Svenska Varvatt utnyttja marknadsförutsättningarna. Jag tror att Kockums, med den tekniska kapacitet och kompetens varvet besitter, har en rimlig chans till överlevnad inom de ramar som vi har angett och med de förutsättningar som Svenska Varv kommer att få om strukturplanen blir vägledande. Jag vill klart slå fast att det är helt felaktigt att jag, som Thage Peterson vill göra gällande, vill avveckla Kockums. Men överlevnaden måste naturligtvis säkras inom de ramar som har dragits upp i strukturplanen. Thage Peterson ställde också en del frågor beträffande utskottsbehandlingen, men eftersom utskottets ledamöter kommer att ta till orda senare i debatten och utveckla bevekelsegrunderna för utskottets ställningstaganden har jag ingen anledning att gå närmare in på de frågorna.

Herr talman! Det beslut vi nu skall fatta gäller utvecklingen t.o.m. 1984. Torsdagen den Det är den period som Svenska Varvs strukturplan avser. Och Svenska Varv 5 juni 1980 har sagt att år 1984 skall man utarbeta en plan för den fortsatta utvecklingen. Då skall man utvärdera de åtgärder som nu vidtas. Då kan man bedöma vilken marknadsoch konkurrenssituation som man står inför under 1980-talets senare hälft. Vi hävdar att beslut om varvsnäringens utveckling efter 1984 skall baseras på ett då aktuellt underlag. Enligt vår mening finns ingen anledning att i dag fatta ett sådant beslut. Besluten skall vi fatta först när vi har en hygglig uppfattning om de problem och möjligheter vi står inför. Jag vill upprepa: Detta betyder inte att vi avvisar kravet på Svenska Varv att företaget skall bli långsiktigt lönsamt. Det kravet har vi ju ställt i vår motion. Varför är herr Åsling så rädd för att svara på frågor när jag kommer in på konkreta industriprojekt? Jag tog fram ett par frågor. Vilka industriprojekt är det som varvsstödet omöjliggör? Vilka industriprojekt har vi stoppat som skulle ha gett jobb t.ex. i Norrlandslänen? Jag fick ingen antydan till svar beträffande de frågeställningarna, som han med sådan kraft har fört fram i den politiska debatten. Jag hävdar att regeringens passivitet när det gäller ersättningsindustrier har skapat en djupt olycklig situation. Vi tvingas i dag att fatta beslutet om varven utan att ha hela bilden klar för oss. De anställda vid varven kommer ytterligare en tid att få vänta på besked om vad samhället vill göra för att ge dem en trygg försörjning. Jag måste påpeka för industriministern: Regeringen har till uppgift att regera. Det är regeringen som till sitt förfogande har hela den stora kanslihusoch förvaltningsapparaten. Och det är regeringen och regeringen ensam som har den formella och därmed reella möjligheten att gå in i regelrätta förhandlingar med enskilda företag. Vi kräver att ni utnyttjar dessa möjligheter. Det är en regerings skyldighet. Vi hörde i debatten i går, att regeringen haft förhandlingar på gummiindustrisidan. Det hade varit intressant att få en redogörelse på denna punkt. Nej, herr Åsling, de mindre och medelstora varven skadas icke av att vi behåller ett begränsat Öresundsvarv. Den lokala utvecklingsplanen är lagd så att nybyggnadsproduktionen inte skall komma att skada de mindre och medelstora varven. Och inom Svenska Varv har man över huvud taget inte räknat med den produktion som avses äga rum i Landskrona. Herr Åslings omsorg om de privata småvarven har inte varit så särskilt stor tidigare. Isbrytarunderhållet ville han ha utanför Sveriges gränser, och Lunde Varv glömde han helt bort i propositionen. Allt det har vi fått rätta till. Sanningen om varvsstödet är också att det förslag som vi fört fram innehåller ett större stöd till de små privata varven än det som regeringen står för. Därför kan vi säga: Vi står för en varvspolitik som tillgodoser också de små och medelstora varvens intressen.

Herr talman! Vad är egentligen varvsindustri? Vad skall vi ha den till? Textilindustri gör som bekant textilier. Verktygsindustri gör verktyg. Stålindustri gör stålprodukter — rör och plåt, billets och blooms. Och varv gör givetvis fartyg. Men varv har också helt andra dimensioner. Varv har inte bara kapacitet för en viss klass av färdigvaror. Varv är en systembyggande industri, en sammansättningsindustri. Sammansatta produkter är något mer och annorlunda än enkla produkter som kläder, stålämnen och verktyg. Sammansättning förutsätter mångsidighet och bredd. Det förutsätter kombination av skilda slag av specialkunnande. Traditionell industri förutsätter specialisering. Systembyggande industri förutsätter mångsidighet. Sammansatta produkter och system är något som finns till sjöss och till lands. De finns som fasta eller flyttbara anläggningar. De finns för de mest olikartade användningsområden. Industriell produktion förändrar sig. I förändringen kan man se vissa långsiktiga tendenser. En sådan är att industriella ekonomier i sina högre stadier mer och mer går över till komplexa, sammansatta typer av produktion och produkter — dvs. till system. Vad säger oss allt detta? Det säger oss att de länder som har en god kapacitet för sammansättningsproduktion och systembyggande står sig väl för framtiden. De länder som medvetet rustar ner sådan kapacitet, gör en dumhet på sikt. De får betala sin kortsiktighet dyrt. Därför säger vänsterpartiet kommunisterna till alla varvsanställda: Ni har rätt när ni försvarar era arbeten och er kapacitet. Varvens framtidsuppgift kommer att bli betydelsefull. Det är ett intresse för folket och nationens framtid att behålla den och utveckla den. Men då får man höra: Det är ju så dyrt att hålla varven under armarna! Det har ju kostat så och så många miljarder. Det stämmer inte. Det som kostat är inte varven som sådana, utan det är det faktum, att deras gamla ledningar inte i tid planerade för att tankerkonjunkturen skulle ta slut. Det är de gamla synderna som kostar. Det är inte underskotten på den löpande produktionen som är dyra. Det är tvärtom nedskärningarna och avvecklingarna som kostat pengar. Att rusta ned varven är faktiskt dyrare än att behålla dem. Det kostar inte bara pengar att rusta ned — det anstränger också personal och organisation på ett sätt som hindrar satsning på förnyelse. Ta bort kostnaderna för det förflutnas dåliga planering. Ta bort kostnaderna för de nedläggningar som beslutats under 1970-talet av socialdemokratiska och borgerliga regeringar i skön blandning. Då blir det små belopp kvar. Men då får man i stället höra: Det är orättvist att det satsas så mycket på varvsorterna. Tänk på Värmland och Dalarna, Norrbotten och Jämtland! Låt mig säga till landshövdingen i Värmland, som har skrivit brev till oss Nr 164 alla: Du har fel. Därför att en sak måste man lära sig när man lever och kämpar i arbetarrörelsen. Man skall aldrig medverka i att spela ut den ena arbetargruppen mot den andra. Spelar man ut varvsarbetarna mot folket i skogslänen — då kommer båda att lida nederlag. Slår man sönder sammansättningsindustrin — då slår man också mot avsättningen av Värmlands och Norrbottens stål. Och slår man mot Norrlands industri — då slår man också mot framtida avsättningsområden för en förnyad varvsindustri. Och om landshövdingen i Värmland tror att ett nedrivande av varven skulle betyda mer pengar för Värmland och skogslänen — då har han nog inte riktigt förstått vad det är för slags regering vi har i landet. Och samma sak gäller inom varvsarbetarkåren. Man skall inte spela ut Malmö mot Göteborg eller Uddevalla mot Landskrona. Man måste stå tillsammans för den gemensamma saken. För kraven på arbete. För den framtida betydelsen av en stark varvsindustri. För nationens industriella framtid och utveckling. Men då säger nedrivningsexperterna: Vi måste följa med i strukturomvandlingen. Vi kan inte behålla och bevara gammal industri. Vi måste acceptera förändringar. Ja visst. Men det är just de som säger så som är motståndare till det nya. Just systembyggandets utveckling, just den avancerade produktionen av komplexa anläggningar utgör nämligen en av de viktigaste delarna av det nya i industrialiseringen. Därför skall man utveckla sådan kapacitet som är i stånd att följa med i detta. Det är bättre än att bygga kärnkraftverk, kalhugga ; ännu mer skog eller tillverka ännu flera sorters tandkräm. Men då hör vi återigen varvens fiender säga: Men vad skall varven göra? Det är överskott på tankers. Fraktmarknaden är svag. Skeppsbyggnad blir aldrig vad den har varit. Nya varvsnationer tränger fram. Och visst ligger det mycket i det. Men svaret är: ni tänker konservativt och inte skapande. Varven är inte bundna till fartyg. Med små eller måttliga nyinvesteringar kan de göra snart sagt vad som helst. De kan göra sådant som är viktigt i de nästa 25 årens industrialisering. Den nivå regeringen räknar med 1985 motsvarar ca 16 000 årsarbeten. Den kan fyllas med fartygsproduktion av mer klassisk typ med s.k. offshore och med prefabricerade kemiska anläggningar. Skall man bevara nuvarande storlek på varven måste man alltså ha rationellt arbete för ytterligare ca 10 000 årsarbetare. Går det? Ja, det är både möjligt och önskvärt. Och det är väl förenligt med den förnyelse av transportväsen och industri som behövs i Sverige under kommande år. Detta bildar också bas för export av nya produkter. De svenska varven är ju inte borta från fartygsmarknaden. Sjöolyckorna är ett svårt problem. Säkerhet och effektivitet till sjöss kräver avancerade konstruktioner. Därför finns där ett visst utrymme. Progressiva utvecklingsländer har intresse av att handla med neutrala 33 nationer som kan erbjuda avancerad teknik. Det ger oss ett extra, mindre utrymme på fartygsområdet. Sverige har ett intresse av att låta den inrikes sjöfarten ta dubbelt så många tonkilometer av det inrikes transportarbetet som nu. Det vinner miljön på. Det skulle man spara energi på. Det skulle ge större effektivitet åt transportsektorn. Det skulle ge underlag för dragoch pushfartyg, pråmar, system för lasthantering och anläggningar för lagring. Fiskeflottans 3 800 fartyg måste stegvis ersättas. Fisket måste organiseras i högre samverkansformer än nu. Detta ger ett mindre utrymme, viktigt nog för de små varven. Svensk färjetrafik ligger långt framme. För att hålla sitt försprång måste färjeflottan förnyas minst tre gånger under en 20-årsperiod. Det betyder minst 150 färjor. Det är ting som varven kan och som de förstår sig på. I Sverige och i hela världen är lagring av olja, kemikalier, livsmedel ett stort problem. Nya plåtkonstruktioner, större isoleringseffekter, rörliga tak, allt detta spelar stor roll för lagringsekonomin. Bl. a. de nya patenterade membrantaken borde Svenska Varv för länge sedan ha förvärvat patentet på, om inte styrelsen varit så likgiltig och oduglig. Detta är ett produktområde med stora förutsättningar för export. Inom 20 år måste stora delar av den svenska processindustrin ersätta sina gamla, slösaktiga anläggningar. Man måste spara energi. Man måste skärpa råvaruhushållningen. Man måste förbättra en dålig arbetsmiljö. Detta är nödvändigt om den klassiska tungindustrin i landet skall kunna hävda sig. Där finns behov av moderna skräddarsydda anläggningar, mer eller mindre kompletta. Med en smula tid och teknisk förnyelse är detta utmärkta fält för varven. Och det är inga små marknader. Bara i de tre typiska tungindustribranscherna finns i dag 179 anläggningar med över 200 arbetare och 75 med över 500 arbetare. Och behovet är sannerligen inte begränsat till Sverige. Kompletta anläggningar behövs också i stor utsträckning inom energisektorn i framtiden. Man kan naturligtvis inte utveckla alla dessa produktområden samtidigt. Man får välja. Och man får lägga utvecklingsstadierna efter varandra i tiden. Ten 20-25 årsplan kan man realisera dem. Här finns utrymme. Och det är ett utrymme av största betydelse för utvecklingen av produktionsapparatens samlade kapacitet i landet. Detta speglar varvens viktiga roll i den totala ekonomiska processen. Svensk varvspolitik har aldrig hittills brytt sig om sådana perspektiv. Det är nu på tiden att det sker. Under hela 1970-talet har varven drabbats av attacker och nedläggningar. Under detta årtionde har landet haft fyra regeringar. De har fört i stort sett samma negativa och kortsynta politik. I dag har vi en borgerlig regering. Det gäller att försvara de återstående varven mot dess förödande politik, som ju ytterst syftar till att lägga ned all varvsindustri. Men inte heller riksdagens socialdemokrater är några riktiga vänner av varven. Det var socialdemokraterna som lade ner Eriksberg, fattade nedskärningsbeslutet våren 1976 och hjälpte folkpartiregeringens industri Nr 164 minister Huss att få majoritet för nedskärningarna 1978. Från vpk säger vi i dag till socialdemokraterna i riksdagen: Det är en svag politik ni har. Ni borde göra långt hårdare motstånd mot den borgerliga regeringen, i stället för att gå den till mötes. Att ni vill skära ner i Landskrona är naturligtvis inte bra. Det kan få menliga följder för varvet. Men det kan vi till nöds förstå, eftersom det där gäller att få med sig röster för att kunna slå regeringsförslaget på den punkten. Men nog är det klent att ni inte kan försvara de andra varven klarare. Nog är det svagt att ni i er egen motion kräver kapacitetsnedskärningar. Nog är det bedrövligt att ni i er reservation nr 1 särskilt understryker att det 1984 kan behövas en ännu större neddragning och nedläggningar av hela varvsenheter. Är det den enda skillnaden mellan er och industriminister Åsling — att han vill ge dödsstöten litet tidigare än ni? Och låt mig fråga vad också varvsarbetarna rimligen måste fråga sig: Vilka varv är det ni tänker lägga ner efter 1984? Varför har ni gett er in på detta fördärvliga tänkande som P 80-projektet representerar? Projektet gör ju arbete till en sorts nådegåva, åsidosätter trygghetslagarna, skapar klyftor mellan de arbetande och är osunt i hela sin grund. Varför slår ni vakt om Svenska Varvs styrelse, som ju saknar all förmåga att leda varven och förnya dem? Varför vill ni inte skapa en ledning som har förtroende på de lokala varven, som är demokratisk och som väljs av de anställda? Jag ställer dessa frågor därför att de har att göra med hela det sätt på vilket man möter och bekämpar den borgerliga politiken i samhället. Den politiken kan inte bekämpas genom att man bara fördröjer de borgerligas nedläggningar, accepterar deras utgångspunkter och spelar med i deras spel. Arbetarrörelsen måste föra en självständig, kvalitativt annorlunda och ny politik — en politik som innebär skapande arbete i stället för anpassning, utslagning och socialpolitik. På varven finns yrkesarbetare, tekniker och kontorsfolk. Deras förmåga skall mobiliseras i en ny industriell offensiv, inte begravas under ett tjockt lager av förtidspensioneringar, beredskapsjobb och nödlösningar. Herr talman! Jag har under denna debatt att framställa ett särskilt yrkande, som lyder: Öresundsvarvets nuvarande kapacitet bör bevaras och utvecklas vidare. Nedläggning eller nedskärningar bör inte ske. Varvet har visat sig i stånd till snabba omställningar och avancerade tekniska prestationer på nya områden. Den nödvändiga omstruktureringsprocessen bör inte belastas med de kostnader och det organisatoriska merarbete som en kraftig nedskärning 35 innebär. Ej heller bör den vunna förnyelsen lättvindigt prisges genom en avveckling. För ett storvarv av Kockums typ är skalfördelar viktiga. Nedskärningar av kapaciteten slår oundvikligen på kostnaderna och innebär därför en klar risk för varvets framtida existens. Förnyelsen bör i stället ta vara på storleksfördelarna. Nuvarande kapacitet vid Kockums bör därför bevaras. Till sist vill jag säga till alla dem som arbetar ute på landets varv: I dagens omröstning kommer regeringens nedrivningslinje att vinna på flertalet punkter. Men dess förverkligande är därför inte givet. Ni kan hindra den. Ni kan protestera. Ni har, om ni står eniga, fortfarande förmågan att tvinga politikerna att se varvens nödvändiga roll i det framtida Sverige. Ni kan kräva en annan ledning, som ni har förtroende för. Politiker missbrukar ofta människors förtroende. Men de är känsliga för påtryckningar och makt. Skall vi rädda varven, måste ni visa dem er makt. Vpk vill en helt ny varvspolitik, som kan förverkliga varvens rättmätiga roll i en skapande industriell utveckling. Vi anser varje nedskärning av varvens kapacitet oberättigad och skadlig på sikt. Den linjen borde ha varit hela arbetarrörelsens linje. Den linjen kommer vi att rösta för. Men vi röstar på varje enskild punkt också för varje yrkande som innebär minsta skillnad till det bättre jämfört med regeringsförslaget. Skall sådana yrkanden ha någon chans att vinna vid omröstningen, behövs även vpk:s röster. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 1405, 1450 och 2022 samt till det särskilda yrkande som jag framställt under överläggningen och som utdelats till kammarens ledamöter.
Herr talman! Jörn Svensson säger att det har funnits en benägenhet i varvsdebatten och vid utformningen av varvspolitiken att spela ut den ena gruppen mot den andra och den ena orten mot den andra. Jag reagerar starkt mot dylika påståenden, eftersom de inte överensstämmer med det verkliga förhållandet. Men det måste finnas en rimlig balans och avvägning i ett lands näringspolitik. Man kan inte bara bygga upp den på fromma förhoppningar och önskemål. Det må vara att visioner av den karaktär som Jörn Svensson här ger uttryck för ligger långt fram i tiden, men vi har i dag att träffa beslut som gäller situationen i dag. Vi måste alltså utgå från de givna förutsättningarna. Vilka marknadsförutsättningar har man? Vilket behov finns det av den produktion som vi har vid varven. Det måste alltså finnas en rimlig bas för de näringspolitiska besluten och avvägningarna. Det finns enligt min uppfattning ingen annan rimlig och rättvis bas att träffa beslut utifrån än att ställa upp mål om lönsamheten, att kräva att företagen skall visa att produkterna kan avsättas på marknaden. Detta är ännu mer angeläget i ett Nr 164 land som vårt som är så exportberoende. Det finns alltså ingen annan Torsdagen den rättvisande bedömningsgrund för var staten-samhället skall disponera sina 5 juni 1980 resurser. Det räcker inte att tycka. Marknaden blir inte bättre av de fromma förhoppningar som Jörn Svensson här ger uttryck för. Det här är en fundamental brist i Jörn Svenssons bevisföring. Slutsatsen av hans argumentering blir att vi här i kammaren skall fatta beslut som skulle "bestämma hur den framtida marknaden för de svenska varven skall se ut. Ingen vet detta. Det gäller att ställa upp mål som varvsledningarna och de anställda har att arbeta utifrån, dra upp ramar inom vilka man har att producera på bästa möjliga villkor och med målet att uppnå lönsamhet inom en rimlig tid. Det samhälleliga åtagandet är att garantera en övergångstid för att uppnå lönsamhet. Men lönsamheten måste komma. Annars löper man risken att de resurser man lägger ned i varven går ut över andra arbetstillfällen, andra industrier och andra orter. Det är en ofrånkomlig effekt, och när man säger detta är det inte att spela ut olika orter mot varandra. Det är bara att inse vilka realiteter man arbetar med inom den svenska varvsindustrin. Men det här är egentligen ganska avslöjande för, låt mig kalla det, den socialistiska tankeoreda som Jörn Svensson ger uttryck för och som också Thage Peterson tidigare varit inne på. Det finns alltså enligt den filosofin inte en hållbar rättvis grund för att bedöma var samhället skall göra sina näringspolitiska satsningar. Det är bara fromma förhoppningar, fromma önskemål om en marknadsutveckling som vi inte vet någonting om och som i dag förefaller ha mycket litet kontakt med den bistra verkligheten.

Herr talman! Ja, det hjälper ju inte Nils Åsling hur mycket han än värjer sig mot beskyllningen att han spelar ut olika arbetargrupper och olika bygder mot varandra. Det var nämligen varken jag eller Thage Peterson som tog upp aktionen från landshövdingen i Värmlands län, utan det var Nils Åsling som först av alla berörde detta i den här debatten. Han måste väl ha haft något ändamål med att beröra aktionen. Vilket var då ändamålet? Jo, det var just att ta fram skenbara motsättningar, att splittra en opinion som borde ha stått samman för att avvärja den borgerliga regeringens förödande politik, både i skogslänen och på varvsorterna. Nils Åsling får låta den beskyllningen torka på sig, eftersom han först av alla förde detta med Bengt Norling och hans aktion på tal. Sedan till talet om lönsamhet. Ja visst — man måste vara anhängare av lönsamhet. Men man måste också klara ut vad som är lönsamt och vad lönsamhet betyder. Det finns saker som kan vara olönsamma på tre års sikt men som kan vara oerhört viktiga för lönsamheten och för ett lands industriella ekonomi på 20-25 års sikt eller rent av på 10 års sikt. Man kan ju gå till väga på två sätt, när man försöker avgöra hur man skall fylla det kommande behovet i det moderna samhället av systembyggande och anläggningar. Antingen kan man göra så att man behåller kapacitet som man 37 redan har för den här sortens produktion och betalar för vissa underskott under några år. Man utvecklar och förnyar produktionskapaciteten och har den sedan i hand när den verkligen behövs. Det är det ena sättet. Men det andra sättet är att man river ned kapaciteten nu, lägger ned den och tar en massa kostnader för avveckling och nedläggning. Sedan måste man ta en massa kostnader för alla sociala utgifter som kommer till för de människor som blir arbetslösa eller slås ut. Vidare måste man ta en massa kostnader för att om kanske 10-15 år bygga upp den kapacitet som man då kommer att behöva. Jag kan inte se att det Åslingska perspektivet med nedrivning, utslagning och återuppbyggnad skulle vara mera rationellt och leda till större lönsamhet än det alternativ som innebär att man bevarar varven och ställer om dem för deras framtida uppgift.

Herr talman! Industriministern har plötsligt blivit så from. Han talar om fromma förhoppningar och fromma önskningar. Han återkommer till vår tidigare debatt om utvecklingen vid varven — vad det är för beslut som vi i dag skall fatta. Jag menar att industriministern ger uttryck för sitt statiska tänkande när det gäller svensk industri. Den inställning som industriministern har till varven och till all annan svensk industri är farlig för vår industriella utveckling — inga möjligheter till nya marknader, inga möjligheter till ny produktion på olika områden, utan det som vi i dag redan har i våra näringsgrenar måste delas upp på de befintliga enheterna. Det är mot den bakgrunden industriministern i nästa andetag säger: Därför måste vi ha neddragningar, avveckling osv. Det är viktigt att komma ihåg att de svenska varvens verksamhet redan har skurits ned kraftigt, mer än 40 90 sedan 1976. Det är antagligen, näst Japan, den kraftigaste neddragningen något land har gjort. Det är också viktigt att komma ihåg att en rejäl omställning inom varvsindustrin har ägt rum från standardtonnage till specialbåtar och offshore-byggande. När vi började tala om detta blev vi förlöjligade. Det var då också en kampanj mot socialdemokratin. Men vi fick rätt. Nu spelar denna nya verksamhet vid varven en stor roll. Det blev något av en epok för varvsindustrin. Jag vill uppmana industriministern att läsa en skrift som Arendalsvarvet gett ut om sin egen verksamhet, den heter Varvet fick chansen. Där står att utan det stöd man fått från statsmakternas sida hade produktionsvolymen vid varvet i dag varit annorlunda. Vi menar att det är denna väg vi skall gå vidare på och att svensk varvsindustri har en framtid när det gäller specialfartyg och avancerade produkter. Men skall detta framtidsperspektiv bli möjligt behövs tid och resurser att bygga upp en konkurrenskraftig industri. Det är vi socialdemokrater beredda att satsa. För oss får icke en strukturomvandling bara betyda nedläggning, det måste också få betyda utveckling. Här skiljer sig åsikterna mellan socialdemokraterna och regeringen. Det är lika bra att erkänna att vi har olika syn på saken. Men vi kan inte bygga vår Nr 164 industriella framtid på ett så statiskt tänkande som industriministern visar Torsdagen den upp genom att i nästan varje ögonblick säga nej till utveckling och mena att 5 juni 1980 flera av våra industribranscher skulle vara dödsdömda och icke ha någon framtid. Med en sådan filosofi har heller icke Sverige någon framtid som industrination. Ett sådant resonemang befäster bara ytterligare många människors bristande framtidstro.

Herr talman! Jörn Svensson ville göra gällande att jag ansvarade för att motsättningsfrågorna förts in i varvsdebatten. Jag erkänner att jag i den här frågan åberopade landshövding Norlings skrivelse till partiledarna. Jag tycker nämligen att den skrivelsen är ganska intressant. Det är en skrivelse från en socialdemokratisk f. d. regeringsledamot. Det är alltså en skrivelse från en man som vet hur politik fungerar, även sett från kanslihusets horisont. Han är länschef i ett län som drabbats av svåra strukturproblem. Jag tror det är fel att nonchalera en sådan opinionsyttring. Vad han pekar på är just problemet att få en rimlig avvägning av samhällets trots allt relativt begränsade resurser för näringspolitiken. Som en kommentar till Jörn Svenssons inlägg tillät jag mig fråga Jörn Svensson — det är en fråga som också kan riktas till Thage Peterson — vilka objektiva grunder man tänker tillämpa för en fördelning av de näringspolitiska aktiviteterna när man underkänner lönsamhetskravet. Vad har man att sätta in i stället? Det är i det sammanhanget de fromma förhoppningarna om möjligheter till fartygsbyggande i framtiden och Thage Petersons något överdrivna tro på offshoremarknadens möjligheter kommer i dagen. Vi måste se till realiteterna, och vi måste i riksdagen försöka göra en någorlunda rimlig avvägning av de näringspolitiska insatserna. Då måste man också ha en hållbar grund. Därför är målet lönsamhet 1985 uppställt för varven. Når varven inte detta mål får man ta konsekvenserna av det. Därmed finns garantier för att inte mer resurser än nödvändigt låses i varvsnäringen. Det är ändå fråga om en mycket generös offert från samhällets sida. Vi tolererar en ganska lång omställningsperiod, samtidigt som vi nödgas ransonera insatserna inom andra näringspolitiska områden till följd av den rådande budgetsituationen. Om man inte har detta mål utan bara låter det hela rulla vidare, som Jörn Svensson och Thage Peterson förordar, blir konsekvenserna förödande för samhällets möjligheter till insatser inom skogsindustrin, järnhanteringen, verkstadsindustrin och för de regionalpolitiska insatserna, eftersom vi med den budgetsituation vi har mycket strängt måste ransonera samhällets insatser. Ni måste klara ut denna socialistiska tankeoreda. Det finns en fundamental brist i det resonemang på vilket ni bygger er näringspolitik i det här avseendet. Det inger inget förtroende och är en mycket bräcklig grund att fota ett så pass långtgående näringspolitiskt beslut som det om den framtida varvspolitiken på. Får jag sedan till Thage Peterson säga några ord närmast som en 39 kommentar till hans tidigare inlägg, där han sade att det inte finns någon anledning att fatta beslut nu om lönsamheten och om den framtida varvsstrukturen. Han menade att man får vänta några år för att få mer fakta. Vad är det för fakta som Thage Peterson väntar på? Är det att flera mindre och medelstora varv skall läggas ned? Det är ju i hög grad den risk man löper. Är det det nya faktaunderlag som socialdemokratin behöver? Thage Peterson gav det omdömet om min industripolitik att den skulle präglas av statiskt tänkande. Till det vill jag säga: Nej, tvärtom! Vi har lagt fram detta förslag för att dels få ett mål för varvspolitiken, dels få ett klart besked till de anställda och varvsledningarna. Dessutom blir det en sporre till effektiv produktion och till att spara resurser som kan styras över till andra och mer offensiva industrigrenar. När Thage Peterson säger att denna industripolitik är statisk vänder han svart till vitt. Regeringens förslag är ett uttryck för en målmedveten strävan till en satsning på utvecklingsdugliga industrier och inte till att konservera en befintlig industristruktur. Sedan vill jag också säga — och på den punkten är Thage Peterson och jag överens — att det här förslaget grundar sig på en bestämd tro på Sveriges industriella framtid. Den ligger just i förmågan till förändring och till att använda resurser där vi har de bästa konkurrensförutsättningarna.

Herr talman! När nu industriminister Åsling ännu en gång håller en lång utläggning och lyfter fram brevet från landshövdingen i Värmlands län må vi väl en gång för alla kunna fastslå att han gör detta i syftet att splittra opinionen. Detta är ren taktik och icke någon omsorg om folkflertalets intressen. Vi som har denna ” socialistiska tankeoreda” har åtminstone den fördelen att vi tänker något på det som är bortom 1984 och på Sveriges industriella framtid. Hur orediga industriministern än tycker att vi är, så borde han inse att det är bättre att tänka litet grand än att som regeringen inte tänka alls. Att niinte tänker alls bortom 1984-1985 beror på att ni i själ och hjärta inte vill ha någon varvsindustri i det här landet. Det är ju det som finns under ytan. Naturligtvis måste man ha en marknad att avsätta saker och ting på. Men det är ju inte bara så att marknaden kommer av sig själv, av en slump. Marknaden är inte någonting som blir över när alla andra har huggit för sig av sitt marknadsutrymme, utan det finns ju möjligheter att på lång sikt utveckla, skapa och slå sig in på marknader. Om man satsar på en kraftig utbyggnad av den inrikes sjöfarten, vilken har stora transportpolitiska fördelar på 20-25 års sikt för det här landet, då skapar man därmed en vidgad marknad för en viss del av varvsproduktionen. Om man ser till att planmässigt förnya nedgångna anläggningar inom processindustrin skapar man också på sikt en marknad för en typ av anläggningar, i vars uppbyggande varven med en viss omställning kan spela en viktig roll. Om man skall behålla försprånget för den svenska färjesjöfarten måste man ha en snabb förnyelse av färjeflottan. Om man styr den processen i förtänksamma och planmässiga former, har man där ett utrymme för svensk varvsproduktion. Det finns alltså ett utrymme för planmässig framförhållning på sikt och Nr 164 skapande åtgärder. Man skall inte bara sitta och vänta på att det skall bli över något litet marknadsutrymme som de svenska varven till nöds skall kunna göra sig gällande på. Detta är två helt olika synsätt: det passiva och det aktiva. Om industriministern kallar det aktiva och offensiva synsättet för socialistisk tankeoreda, så må det stå för hans räkning. Jag tycker det verkar förnuftigt och framsynt.

Herr talman! Nu börjar vi kunna känna igen vår industriminister. Nu har han kommit in i debatten, nu talar han om tankeoreda, och alla hans vanliga uttryck — ”rulla på” osv. — börjar plötsligt dyka upp från talarstolen. När han är i den formen hjälper det inte att hänvisa till fakta, för då lyssnar inte herr Åsling. Jag har i mina inlägg sagt att socialdemokraterna ställer upp på det viktigaste i Svenska Varvs strukturplan. Det gäller specialiseringen av varvsproduktionen, ansvarsfördelningen mellan varven och kravet på lönsamhet. Vår inställning är klar: Vi måste få en sådan strukturoch produktionsinriktning på varven att vi uppnår en långsiktig konkurrenskraft. Men vi vill att varven skall få tid och resurser för den omställning som nu förestår. En strukturomvandling — jag upprepar det — får inte bara betyda avveckling och neddragning. Den måste framför allt få betyda utveckling och satsningar på framtiden. Vad hade hänt om riksdagen hade följt herr Åslings tankegångar då det var aktuellt att Arendal skulle läggas ned? Arendal fick chansen, och nu har Arendalsvarvet i Göteborg trots alla nedläggningshot och allt tal om att det är dödsdömt visat att man har satsat rätt. Varvet har fått stöd från riksdagen, och det kommer att betyda mycket för vår industriella utveckling. Varför kan inte industriministern erkänna detta? Visst fortsätter Nils Åsling att ställa region mot region och människa mot människa! I replik efter replik går hans inlägg ut på det. Det var därför jag tog upp sysselsättningsfrågorna och sade att krislänen i norr inte utarmas av att vi slår vakt om industrin i väster och söder. Den utarmas i stället av den passiva industripolitik som bär Nils Åslings namn. Eftersom jag vet att industriministern har flera repliker till sitt förfogande vill jag upprepa min fråga: När stoppade vi senast i riksdagen, herr Åsling, ett industriprojekt som herr Åsling föreslog? Vad är det för industriprojekt som riksdagen har stoppat och som skulle ha gått till krislänen eller som inte kan komma till stånd på grund av varvsstödet? Nils Åsling tog igen upp frågan om Värmland. Han gör det t.ex. utan koppling till varven och underleverantörsledet, som är så betydelsefullt också för t.ex. Värmland. Det finns en studie som ligger i industridepartementet. Den gjordes 1977. Låt vara att alla varv ingick i den och att branschen då var avsevärt större. Den visade att alla varvs underleverantörer 1975 sysselsatte 16 000 personer. Utvecklingsfonden i Värmlands län har i dagarna uppdaterat en något 41 gammal studie av detta problem. Man har funnit att 2 000 sysselsättningstillfällen i Värmland är direkt eller indirekt beroende av varven. Kan inte industriministern erkänna att det inte är så enkelt som att bara koncentrera problemen till de enskilda varvsorterna? Varven har en betydelse för hela vårt näringsliv i Sverige. Borde ändå inte en industriminister kunna se varven i ett större sammanhang?

Herr talman! Jörn Svensson försökte förklara hur man i en socialistisk planekonomi skulle kunna undvika att använda sig av lönsamheten i ett företag såsom mått på en ändamålsenlig resursfördelning. Det heter alltså ”planmässig framförhållning”. Jag skulle vilja fråga kammarens ledamöter: Blir man mycket klokare av detta? Är det inte ett ytterligare belägg för att denna diskussion egentligen rör sig bara om ord? Jörn Svenssons och vpk:s agerande i fråga om varvspolitiken är fotat på fromma förhoppningar och löst tal. Det finns ingen substans däri, och jag är ledsen att behöva säga detta.

Nödgas vi lägga en miljard mer än nödvändigt på varven, vilket det socialdemokratiska förslaget innebär, blir det en miljard mindre till t.ex. integrationssträvandena inom skogsindustrin. Pappersmaskinen i Ådalen kanske får vänta, inte bara ett par år utan fyra fem år till följd av detta beslut. Även om pengarna inte är öronmärkta eller man kan se ett direkt kontraktsbundet sammanhang, är detta den enkla och realistiska konsekvensen av det riksdagsbeslut i fråga om näringspolitiken som vi nu skall fatta. Massaarbetaren i Ådalen måste fråga sig: Är detta en rimlig användning av samhällets resurser? Vilken utgångspunkt har han då? Jo, lönsamheten i det projekt som diskuteras. Han måste rimligen fråga sig: Vad är lönsamheten eller avkastningen till samhället på miljarden till varven jämfört med miljarden till pappersbruket? Det är den enda utgångspunkt han har för sitt ställningstagande, och i realiteten är det den enda utgångspunkt vi har också här i kammaren. Detta med planmässig framförhållning är socialistisk tankeoreda och ingen bas för en framåtsyftande näringspolitik. Thage Peterson sade att man ställer upp på det viktigaste i strukturplanen. Det noterar jag, och det tycker jag är bra. Men min huvudanmärkning mot socialdemokratins förslag — såsom det framgår av reservationen 1 — är att socialdemokratin inte ställer upp på det som verkligen skulle sätta strukturplanen i funktion och göra att vi får kontroll över verksamheten inom varvsnäringen också i ekonomiskt avseende, dvs. lönsamhetsmålet 1985. Detta innebär att hela basen för varvspolitiken är undandragen. Jag vill, Thage Peterson, gärna vitsorda att Arendals, både ledning och arbetare, har gjort ett utmärkt jobb. Jag betraktar den framgång som man har nått på offshoremarknaden såsom lovande. Därför bekräftas i proposi Nr 164 tionen att det risktagande som i strukturplanen föreslås bör få gå vidare. Men det är ett stort risktagande. Man skall inte, tror jag, dra några växlar på de långsiktiga möjligheterna, utan man bör låta Arendalsvarvet nu få arbetsro så att man kan göra vad som maximalt är möjligt inom det här området. Thage Peterson tar åter upp frågan om det finns något industriprojekt som man från socialdemokratiskt håll har sagt nej till. Nej, men det fungerar faktiskt så, eftersom man normalt arbetar med ramar på kreditmarknadens villkor, att om man för över resurserna till ett område går det ut över möjligheterna till satsningar på andra områden. Jag förde nyss ett hypotetiskt men icke osannolikt resonemang beträffande en pappersmaskin i Ådalen, mot bakgrunden av en satsning på varven. Det kan också få vara ett svar till Thage Peterson.

Herr talman! Ingen fråga av industripolitisk natur har väl krävt mer tid och mer anslag av riksdagen än varvsfrågan. Ibland har vi i Sverige kunnat sola oss i glansen av att vara tvåa bland världens fartygsproducerande nationer, och ibland har vi kunnat glädja oss åt avancerade nykonstruktioner och hög kvalitet på produkterna från våra svenska varv. Däremellan har vi dragits med ekonomiska bekymmer, strukturförändringar och neddragningar av kapaciteten med kännbara återverkningar för anställda, underleverantörer och berörda kommuner. Det hade givetvis varit på sin plats att göra en historisk tillbakablick på de senaste två tre decenniernas utveckling för att få den rätta bakgrunden till dagens frågor, inte minst för dem som tar del av protokollen från vår debatt. Detta skulle emellertid ta för lång tid, och dessutom torde många av ledamöterna väl känna till utvecklingen när det gäller varvsfrågorna. Det långsiktiga skeendet i svensk varvsnäring får väl utvärderas i ett senare sammanhang. Frågan torde komma åter till riksdagen inom en inte alltför avlägsen framtid. Den proposition som vi nu behandlar innehåller i huvudsak förslag som syftar till att omstrukturera verksamheten vid våra svenska varv, så att denna kan bli meningsfull och lönsam och ge överlevnadsmöjligheter på sikt. Förslagen syftar till att produktionen vid varven skall inriktas på delvis nya produkter och områden samt på att förlustbringande verksamhet skärs ner. Ett omfattande stöd till varven föreslås och vidare en omläggning och förändring av formerna för stödet. Även de mindre och medelstora varven 43 kan tillgodoräkna sig visst stöd. Bakgrunden till propositionens förslag är att marknaden för varven successivt försämrats och att det inte finns rimliga utsikter att denna skall förändras i positiv riktning inom överskådlig tid. Detta har socialdemokraterna erkänt såväl i sin motion som vid behandlingen av frågan i utskottet. En rad orsaker kan åberopas som anledning till varvskrisen: sjöfartsnäringarnas och rederiernas dåliga lönsamhet, förekomsten av en rad olika former av subventioner i flera länder m.fl. händelser. En avgörande betydelse har konkurrensen från varvsnationer som Japan och Sydkorea haft, som inneburit en skillnad i pris på 20-30 2 till vår nackdel. De svenska varvens goda teknik och kvalitet har till en del kunnat kompensera denna prisskillnad men i längden har priskonkurrensen gett negativå utslag för våra varvsenheter. Det är uppenbart — mot denna bakgrund — att man nu måste vidta åtgärder av den typ som föreslås i propositionen. De senaste tre åren har över 12 miljarder kronor av statsmedel fått anslås till varven i olika former. Över en halv miljard per anställd har anslagits under de senare åren. De nu föreslagna åtgärderna kräver ytterligare över 3,5 miljarder. Åtskilliga miljarder har också före 1977 fått pumpas in i varvsföretag och koncerner av skattemedel. Det gäller nu att ta bestämda grepp, ge ansvar åt dem som har att driva verksamheten och bilda en grund att stå på som har förutsättningar att bli framgångsrik. Svenska Varv AB har på regeringens uppdrag utarbetat en strukturplan för handlandet fram till mitten av 1980-talet. I detta arbete har deltagit ett flertal experter och konsulter liksom de anställda vid koncernen och ledningen för Svenska Varv. Propositionen ställer sig bakom denna strukturplan i de väsentliga delarna. Det innebär också att ansvaret vilar i hög grad på Svenska Varvs ledning att genomföra de förslag man ställt och ansett nödvändiga och möjliga. Utskottet har ägnat betydande tid och intresse åt varvspropositionen. Rätt omfattande kompletteringar och justeringar har utskottet förvisso gjort i propositionen, vilket framgår av de många tillkännagivanden vi föreslår att riksdagen skall ge regeringen. En hel del av dessa kommer från väckta motioner, inte minst från den socialdemokratiska sidan. Jag vågar hävda att vi i utskottet varit generösa i våra diskussioner för att komma till gemensamma lösningar i många frågor. Jag vill påstå att när jag för precis tio år sedan hade anledning att diskutera varvsfrågor i första kammaren var det mycket svårare att komma till tals med den då befintliga majoriteten. Ändå föreligger ett stort antal reservationer. Några av dem betraktar jag som onödiga. De får ses som ansatser till profilering från socialdemokraternas sida mer än hävdande av sakinnehållet. Trots dessa tillkännagivanden så förändrar vi inte propositionens förslag i de stora frågorna. Vi föreslår inte högre anslag totalt. Vissa omfördelningar kan bli följden av våra skrivningar, men det ankommer på Svenska Varv att Nr 164 bedöma och genomföra dessa omfördelningar. De merkostnader som i vissa Torsdagen den fall kan uppstå och som vi inte nu kan beräkna kommer att bli 5 juni 1980 begränsade. Utskottet ställer upp på den viktiga målsättningen att nu ge klara besked om framtiden. Ovisshet är negativt i sådana sammanhang såväl för företagsledningar som för anställda och berörda orter. Det kan innebära handlingsförlamning. Vi menar också att det nu måste ges en klar ansvarsfördelning. Därför understryker vi målsättningen att varven skall bli lönsamma till 1985. Socialdemokraterna vill tyvärr inte godta denna målsättning. Deras förslag innebär en uppluckring av ansvaret som i vissa lägen kan innebära att man bortser från kravet på ekonomi — det är ju staten som står för kostnaderna, kan man tänka. Här går en skiljelinje mellan utskottsmajoriteten och socialdemokraterna. Den andra stora skiljelinjen går i frågan om strukturplanens förslag om trevarvslösning — socialdemokraterna föreslår att alla fyra storvarven skall vara kvar. Jag vill göra ett enda citat i mitt inlägg, och det kommer från Svenska Varvs strukturplan där jag citerar ur propositionen 1979/80:165 på s. 9: ”Svenska Varv framhåller, att den proportionella minskningen av produktionsvolymen vid vart och ett av storvarven under senare år har gjort att samtliga storvarv i dag har ett lågt kapacitetsutnyttjande. Detta har försämrat varvens konkurrenskraft. Fortsatta proportionella minskningar skulle ytterligare försämra konkurrensförmågan på ett sådant sätt att varje varv blir nedläggningshotat. Den starka minskning av produktionsvolymen som förutses är därför inte möjlig att genomföra genom ytterligare proportionella minskningar vid varje varv. Det blir därför nödvändigt att lägga ned en eller flera varvsenheter.” Propositionens och utskottets förslag innebär att Öresundsvarvet läggs ned. Motiven härför är bl.a. att strukturplanen i stort sett slås sönder, om man väljer fyravarvslösningen. Enligt vår åsikt räcker inte marknaden för samtliga storvarv, utan tillgängligt marknadsutrymme måste fördelas på de varv som finns kvar. Annars äventyrar vi för samtliga varv möjligheterna till överlevnad. Särskilt Kockums AB i Malmö skulle få större svårigheter, om Öresundsvarvet blir kvar. De små och medelstora varven, även de privata, skulle få större svårigheter. Det går ej att bortse från detta, vilket man har gjort tidigare i debatten. I en bristsituation måste de varv som blir kvar givetvis också ta upp sådan verksamhet som den som nu förekommer vid Öresundsvarvet. Man har faktiskt även diskuterat en tvåvarvslösning, som från företagsekonomiska synpunkter skulle vara den bästa, men med hänsyn till konsekvenserna för bl.a. sysselsättningen har man stannat för förslaget att tre storvarv skall vara kvar. Ett annat skäl för den trevarvslösning som vi förordar är att denna blir avsevärt mindre kostsam än en fyravarvslösning. Vi hävdar att utsikterna för en tillfredsställande produktionsvolym vid alla 45 fyra varven är obefintliga. Därför skulle det av socialdemokraterna föreslagna uppskovet bara innebära en fördröjning av nedläggningen. Svenska Varv AB har uppskattat att kostnaderna för detta alternativ fram till 1984 överstiger kostnaderna för trevarvsalternativet med mer än 1 miljard kronor. Det allvarliga är att hela strukturplanen skulle äventyras. Skulle socialdemokraternas förslag vinna här i kammaren, skulle det innebära mera förvirring och osäkerhet, och det skulle äventyra ansvarsfördelningen för uppnåendet av erforderlig lönsamhet till 1985. I strukturplanen föreslogs avveckling till 1983. Propositionens förslag att avvecklingen skall ske successivt i den mån de anställda kan erhålla nya arbeten är, enligt vår åsikt, för vagt och skapar osäkerhet. Utskottsmajoriteten anser därför att strukturomvandlingen vid Öresundsvarvet skall vara genomförd senast under 1985. Det är en tidsperiod på fem år. Denna anser vi vara tillräcklig för att det skall kunna finnas utrymme för omställning för de anställda och nya arbetsuppgifter. Kostnaderna för avveckling av Öresundsvarvet— enligt propositionen — för tiden t.o.m. 1983, ca. 780 milj.kr., står kvar. De merkostnader som kan uppstå under tiden fram till 1985 torde vara omöjliga att beräkna f. n. Enligt vår åsikt är det inte uteslutet att man redan nu, efter besked om omstruktureringen, kan genomföra en sådan planering att omstruktureringen kan ske tidigare än 1985 och att kostnadsramen ändå kan hållas. Som en konsekvens av utskottets ställningstagande har vi föreslagit att Svenska Varv bör pröva om en samordning mellan Öresundsvarvet och Kockumsvarvet kan ske under omstruktureringen. Detta torde, enligt vår åsikt, innebära att man på bästa sätt tillvaratar resurser såväl beträffande produktionskapacitet som i fråga om personal. Omvandlingen skulle också på flera sätt underlättas. Självfallet skulle ett förverkligande av utskottets förslag innebära ett kännbart ingrepp på en ort som Landskrona. Detta har vi full förståelse för. Men vi menar att vi nu är i den situationen att vi måste fatta ett beslut om omstrukturering. Det är bättre för Landskrona och för dem som arbetar på varvet att man så snart som möjligt går över till verksamhet med framtidsutsikter och lönsamhet. Att satsa ytterligare statsmedel på en uppehållande verksamhet är, enligt vår åsikt, till nackdel för orten och för de anställda. Det skulle bara rikta resurserna mot nya förluster i stället för framåt mot förhoppningar om ny verksamhet, som ger trygghet på längre sikt. Jag vill särskilt säga detta med tanke på dem som tvekar att i dag anta propositionens och utskottets förslag. Jag tror att det är mycket angeläget att man här inriktar sig på en omställning redan nu, så att det i framtiden blir en lönsam och meningsfull verksamhet i Landskrona. Vi anser att det nu är rätta tidpunkten för omstruktureringen. I utskottet har vi sagt att man i samarbete med näringslivet i Sydsverige och arbetsmarknadsmyndigheterna bör försöka finna vägar för att snabbt hitta ny företagsamhet och nya arbeten för de övertaliga arbetarna. Arbetsmarknadsläget är nu sådant att näringslivet ropar efter arbetskraft. Det är betydligt flera lediga platser än platssökande. En avsevärd förbättring har skett under den senaste tiden. Sveriges verkstadsförening visar i en undersökning att näringslivet utan svårighet kan ta emot den personal som under femårsperioden blir friställd såväl vid Öresundsvarvet som vid Kockumsvarvet. Det gäller i regel arbeten som har lönsamhet som grund. Väntar vi fem år med nedläggningsbeslutet, har vi kanske en lågkonjunktur som omöjliggör en omstrukturering. Man tar alltså betydande risker, om man röstar på reservationerna. Det bör också omnämnas att vi anser att man har stora möjligheter att bevara Öresundsvarvet som arbetsplats. Svenska Varv bör i fortsättningen försöka placera annan tillverkning vid varvet än tillverkning av fartyg. Socialdemokraterna har kritiserat propositionen för att den inte innehåller konkreta förslag samtidigt som det beslutas om omstrukturering. Vi har i utskottet sagt att regeringen bör utvärdera alla de förslag som har lagts fram, förslag från bl.a. Malmö kommun, de fackliga organisationerna, i motionerna och eventuellt från annat håll. Som en följd av denna bedömning bör regeringen kunna lägga fram erforderliga förslag i takt med att det krävs insatser. I första hand skall ju de medel som redan står till förfogande användas, såsom arbetsförmedlingarna, AMS och utvecklingsfonderna. Här finns det fortfarande outnyttjade resurser. Omvandlingen kräver inte heller åtgärder i dag utan successivt under de närmaste åren. Socialdemokraternas förslag i reservation 1, om mål för strukturförändringarna, i reservation 2, om Öresundsvarvet, samt i reservation 7, om de ekonomiska konsekvenserna, innebär att man löser upp målet om lönsamhet till 1985, att man äventyrar strukturplanen och att man riskerar att samtliga andra varv får stora svårigheter att överleva. Mot detta reagerar många företag och anställda i andra delar av landet. Företagen begär kanske någon miljon i garantilån för att kunna överleva, men får avslag på grund av brist på medel. Det är inte rätt av oss politiker att handla på ett sådant sätt med resurserna. Vi premierar eller konserverar olönsam verksamhet i stället för att satsa på framtiden. I reservation 8 föreslår socialdemokraterna en utvidgning och fortsättning av anställningsgarantin, vilket skulle innebära en annan orättvisa, som också fördöms i andra delar av landet. Debatten om landshövding Norlings brev har tidigare berörts här i kammaren. Det är ett faktum att många ute i landet reagerar på samma sätt som landshövding Norling. Det här är inte att spela ut den ena gruppen mot den andra. Vi ställer bara frågan: Är det rättvist att vederbörande i ett fall då de anställda får lämna sin arbetsplats måste lita till de vanliga arbetsmarknadsmedlen och arbetslöshetsunderstöden, medan det i andra fall lämnas en anställningsgaranti som är långt gynnsammare? När människor drabbas av strukturomvandlingar skall man inte spela ut den ena gruppen mot den andra, utan alla måste behandlas på ett rättvist och solidariskt sätt. Jag skulle vilja fråga hur socialdemokraterna kan gå med på en så orättvis behandling som reservation 8 innebär. Reservationerna kommer att behandlas av andra talare. Jag vill endast nämna reservation 5 om Götaverken Sölvesborg AB. Här har vi i stort sett samma målsättning. Vi ger Svenska Varv möjlighet att, om så skulle erfordras, disponera om medel för att klara strukturomvandlingen, som alltså skulle kunna ge annan sysselsättning än den som fartygsproduktionen ger. Vi ställer hårdare krav än socialdemokraterna när det gäller tiden på att uppnå lönsamhet, vilket är i linje med de övriga krav som vi ställer i utskottsbetänkandet. Beträffande AB Finnboda Varf, reservation 4, är skillnaden obefintlig. I princip är vi överens. Socialdemokraterna kräver ändå i en reservation att förhandlingarna skall leda till resultat, vilket vi anser är orimligt. Riksdagen kan aldrig förutsätta att förhandlingar skall gå i en viss riktning. Vi har emellertid uttalat en positiv målsättning. Skulle socialdemokraternas förslag vinna gehör, riskerar man att komma i konflikt med riksdagens beslut om att kommunalekonomiska konsekvenser alltid bör redovisas i betänkandet. Beträffande Kockums AB menar vi att vårt förslag ger betydligt större möjligheter för företaget att överleva om vi går in för en trevarvslösning. Vi har därför inte velat ansluta oss till socialdemokraternas motion, som syftar till att höja kapaciteten nu. Däremot har vi antytt att det här finns en möjlighet att öka kapaciteten upp till nuvarande nivå, om det är möjligt att finna lönsam produktion. För dagen tror jag att detta är den bästa lösningen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Jag undrar om jag hörde rätt. Om Johan Olsson verkligen påstod att man hade lagt ut en halv miljard per anställd, bör han med det snaraste korrigera den siffran, för det var ju att dra till. Vad är det som har orsakat de här stora kostnaderna, Johan Olsson? Det är ju inte de aktuella rörelseunderskotten, för de är bara en liten del av kostnaderna. Vilka är de stora posterna? Under 1970-talet skedde en allvarlig försummelse från de dåvarande privata ägarna av varven. De förlitade sig kortsiktigt och utan perspektiv på att sjöfartskonjunkturen och särskilt konjunkturen för stortankers skulle fortsätta att vara gynnsam. Och det var ingen politiker, i all synnerhet inte Johan Olsson, som då någon gång sade: Det här är ju fel. Ni måste ha en bättre framförhållning. Ni måste förbereda för framtiden, annars kan det inträffa en kris. De båda borgerliga regeringar där Johan Olssons parti har varit inblandat har tidigare varit med och fattat kortsiktiga varvsbeslut, där hela denna fråga om framförhållningen och omställningen egentligen inte har spelat någon roll. Nu kommer ni och beklagar att er egen bristande framsynthet och det privata redarkapitalets bristande framsynthet har vållat så stora kostnader. Och så vill ni skylla socialdemokraterna eller vpk eller de varvsanställda eller vad ni kan hitta på för att det har blivit så. Det är ju ni själva som trots alla varningar icke har haft någon framförhållning, icke har haft en planering. Ni Nr 164 har fört en låtgåpolitik, en anpassningspolitik som inte varit skapande, och det har vållat de kostnader som ni nu måste gälda. Om man nu vill ha en effektiv kostnadskonkurrens från de svenska storvarven på de litet mer traditionella produkterna, på fartygsområdet — på andra områden också f. ö. —, vad är då riktigt att göra? Johan Olsson står här och klagar över att kostnadsnivån vid de svenska varven är för hög på många produkter. Men sedan gör han en kullerbytta — han föreslår att särskilt ett storvarv som Kockums, som är så känsligt för neddragningar av totalkapaciteten, skall dra ner ytterligare. Vad betyder det? Jo, det betyder att det slår omedelbart ännu mera på kostnaderna och att det blir ännu svårare. Då vill jag fråga Johan Olsson: Är er politik ett uttryck för att ni vill att det skall bli så, så att ni skall få ett argument i nästa omgång för att helt lägga ner? Förnyelsen av varven kräver tid. Om det skulle visa sig att lönsamhet icke till fullo uppnåtts 1985, tänker då Johan Olssons parti förorda nedläggande av alla storvarv?

Herr talman! Det har nämnts att det socialdemokratiska förslaget skulle kosta en miljard mer — industriministern använde den siffran också i sitt sista inlägg, när jag inte hade någon repliktid kvar. Den uppgiften är inte sann. Det finns inget underlag för ett sådant belopp. Det belopp som valsar omkring, en miljard kronor, grundar sig inte på någon som helst beräkning. Vid en diskussion som fördes i näringsutskottet för bara någon månad sedan hade Svenska Varv-koncernen över huvud taget inte kostnadsberäknat Öresundsalternativet. Likväl uppgav man en miljard kronor — utan att ha någon faktabakgrund. Det bör också upplysas om att inför näringsutskottet sade en representant för industridepartementet att regeringens förslag går över huvud taget inte att kostnadsberäkna. Vidare sade ekonomichefen i Svenska Varv-koncernen — också inför näringsutskottet — att man icke har kunnat börja kostnadsberäkna regeringens förslag för Öresundsvarvet. Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att man fortsätter att bolla med de felaktiga uppgifterna kring vårt Öresundsalternativ. Jag vill, herr talman, mot bakgrund av utskottsbetänkandet ställa de avgörande frågorna till utskottets talesman: Vad skall de anställda vid Öresundsvarvet syssla med i det borgerliga alternativet? Är det fartygsproduktion fram t.o.m. 1985, då vad man kallar den totala omstruktureringen skall vara avslutad? Har man något begrepp om storleken på den arbetsplats som man hoppas att Öresundsvarvet även i fortsättningen skall vara? Och så den verkligt avgörande frågan: Hur många hundra miljoner kronor utöver de av Svenska Varv beräknade 780 miljonerna för en total avveckling kommer det borgerliga alternativet att kosta? Jag utgår ifrån att utskottets talesman måste kunna svara på dessa frågor, 49 eftersom det gäller hans eget alternativ. Jag hoppas att han börjar med att svara på vad som menas med total omstrukturering. Är det bara ett vackrare ord för total nedläggning? Och vad kostar det hela? Kostar det kanske en hel miljard kronor utöver de 780 miljoner som Svenska Varvs ledning har räknat med? Det finns i dag, herr Olsson, inte någon i regeringskansliet eller i koncernledningen som över huvud taget kan nämna ett belopp för vad regeringens och utskottsmajoritetens förslag kostar. Därför motser vi med stort intresse om utskottets talesman, när han nu äntrar talarstolen, i någon mån skall lyfta på förlåten i dessa viktiga frågor.

Herr talman! Till Jörn Svensson vill jag säga att uppgiften om att de insatser som statsmakterna gjort de senaste åren har kostat över en halv miljard är beräknad i underkant. Det är bara att sätta sig ner och räkna. Det är givetvis inte bara driftsförluster, utan det är pengar som har gått till varven. Jag vill vidare säga att målsättningen som vi har ställt oss bakom är att varven skall bli lönsamma till 1985. Man frågar: Kommer då alla varv att läggas ner? Det hoppas vi verkligen inte, men vi kan i längden inte driva en varvsverksamhet som kostar stora skattepengar, om den inte kan bli lönsam. Därför måste vi ställa kravet nu, så att man kan inrikta politiken och handlandet efter den målsättningen. Då får man inte inrätta några ”ventiler” som det går att förlita sig på — statsmakterna fyller ju ändå i luckorna, skulle det heta. Det har skett alltför många gånger tidigare. Till Thage Peterson vill jag säga att uppgiften om att det kostar en miljard mer om man följer den socialdemokratiska reservationen har lämnats från folk som kan de här frågorna mycket väl och som står mitt uppe i arbetet. Det är ganska lätt att tro att den uppgiften är riktig, eftersom Öresundsvarvet har redovisat en förlust på 700 milj.kr. under de senaste tre åren, om man bortser från beställarstödet. Jag tror inte att det är så lätt att komma runt de här siffrorna. Eftersom vi är överens om, Thage Peterson, att det inte finns marknad för dessa fyra varv, kommer ju ert förslag att leda till att vi endast skjuter upp nedläggningen och att vi får nedläggningskostnaderna efter 1985 om inte förr. Därför blir ert förslag, hur ni än räknar, dyrare i längden än vad utskottets förslag blir. Vad de anställda vid Öresundsvarvet skall syssla med framgår av vad jag har sagt tidigare och vad som står i utskottets betänkande. Man skall så snabbt som möjligt försöka ställa om till annan produktion och försöka behålla varvet som arbetsplats. F. ö. hänvisar vi till den goda arbetsmarknad som nu finns i Sydsverige. Det finns möjlighet för de anställda att mycket snabbt gå över till annan verksamhet. Verkstadsföretagen erbjuder långt fler arbetstillfällen än som beräknas avgå från Öresundsvarvet den närmaste tiden. Vad kostar vårt alternativ? Ja, Thage Peterson vet mycket väl att vårt förslag är att förlänga strukturplanens förslag till omstrukturering med två år, Nr 164 dvs. till 1985. Vi har sagt att det inte är möjligt att exakt beräkna den tiden, men jag har tidigare i dag sagt att om vi redan nu ställer in oss på en avveckling och vidtar de nödvändiga åtgärderna med hänsyn till marknadsläget i dag, så är det kanske möjligt att uppnå denna omstrukturering redan tidigare än 1985, och man kanske också kan uppnå den utan att det behöver bli några merkostnader. Det är en stor och svår uppgift för koncernledningen och regeringen, men den bör ändå inte vara omöjlig att genomföra. Även om förslaget kostar en del, blir det i varje fall avsevärt billigare att genomföra det än socialdemokraternas förslag. I propositionen beräknas 780 milj.kr. i omstruktureringskostnad för varvet, medan socialdemokraterna anser att det skall räcka med ett belopp som är ungefär 400 milj.kr. lägre att driva varvet t. v. Vi har alltså betydligt större ramar än vad socialdemokraterna har.

Herr talman! Johan Olsson sade i sitt första anförande att varven hade kostat staten en halv miljard per anställd, men han måste väl ändå ha menat en halv miljon. Man får ju hålla reda på att det finns en viss skillnad mellan en miljon och en miljard, och det blir också litet lättare för oss andra i debatten, om Johan Olsson läser rätt i sitt manuskript. På frågan vad som skall hända om regeringens krav på full lönsamhet vid alla storvarven 1985 inte är uppfyllt, svarar Johan Olsson: Ja, vi hoppas att vi inte skall lägga ner några stora varv. Men det är inget svar. Kom med ett ordentligt svar i nästa replik! Ni har satt en gräns vid 1985 för storvarvens uppnående av lönsamhet. Jag förmodar att ni inte har gjort det av en slump utan därför att ni har menat någonting med det. Då är min fråga: Om detta krav inte kan uppfyllas, om omvandlingen och förnyelsen av varven kräver något längre tid för att slå igenom, vad gör ni då? I utskottet och i regeringen måste ni ha tänkt på vad som skall inträffa i den situationen. Min fråga är alltså fortfarande inte vad ni hoppas på eller inte hoppas på, utan vad ni tänker göra, om kravet då inte har hunnit uppfyllas. Tänker ni då lägga ner alla storvarven? Sedan till frågan om lönsamheten, som tydligen är en besvärlig fråga för utskottsmajoriteten. Det är inte så enkelt att man bara kan säga att det ena är lönsamt och att det andra inte är lönsamt. Att bedöma vad som är lönsamt kräver fördjupad granskning och analys, och det finns vidare olika slag av lönsamhet. En del av lönsamheten kommer fram om man bara tar hänsyn till den väldigt kortsiktiga kalkyl som en enskild företagsenhet eller en koncern ger uttryck för i sina räkenskaper. En annan sida av lönsamheten kommer fram i den del av kalkylen som består av kostnader för att avveckla, dvs. de sociala och arbetsmarknadspolitiska kostnader som kommer till och som man också måste ta med i beräkningen. Vidare finns det en sida av lönsamheten som berörs av huruvida den svenska processindustrin, som har så stor betydelse för Norrland, i ett visst framtida läge kan räkna med att den har en specialinriktad systembyggande industri som kan stå till tjänst med att 51 producera en god utrustning. Men om den inte kan räkna med det, vad gör den då? Det är också en lönsamhetsfråga.

Herr talman! Jag vill rikta mig direkt till utskottets talesman Johan A. Olsson. Vem eller vilka har lämnat Johan A. Olsson uppgiften om att beloppet en miljard kronor är fördyringen genom det socialdemokratiska förslaget? Är det herr Åsling som har hittat på det åt utskottsmajoriteten? Får jag fråga: Var finns underlaget till detta belopp? Vi fick under näringsutskottets arbete klart för oss — såväl från industridepartementet som från Svenska Varvs koncernledning — att det inte hade företagits någon kostnadsberäkning av Öresundsvarvsalternativet. Var finns underlaget? Finns det hos Svenska Varv-koncernen i Göteborg, i industridepartementet eller i Johan A. Olssons skrivbordslådor? Vi är intresserade av att få veta detta. Man får väl ändå inte slänga omkring sig siffror på det slarviga sätt som utskottets talesman här gör. Jag vill tillägga att det hade varit klädsamt om utskottets talesman hade ägnat något intresse åt frågan om vad det kostar att genomföra regeringens eller utskottsmajoritetens förslag — då hade kanske riksdagen också kunnat få åtminstone en föraning om kostnaderna för genomförandet av det förslag som Johan A. Olsson här har talat för. Vad vi vet i dag är att det skulle kosta 780 milj.kr. plus något obestämt ytterligare belopp. Hur stort är detta? Vi har icke fått reda på några uppgifter om det beloppet. Vi vet bara att regeringens eget förslag och utskottsmajoritetens förslag om Öresundsvarvet kommer att kosta stora pengar. Hur mycket skattepengar — för att använda Johan A. Olssons eget sätt att beskriva förslagen här — kostar regeringens och utskottsmajoritetens förslag? Och jag frågar: Hur kan Johan A. Olsson bedöma kostnaderna för vårt förslag? Det kostar mycket mer än vårt eget, säger han. Men han känner ju inte till kostnaderna för sitt eget förslag. Varför är Johan Olsson så rädd för att lyfta på förlåten på kostnadssidan? Vad är det han döljer i kostnadsbeskrivningen av sitt eget och regeringens förslag? Dessutom: Har ni inget underlag att åberopa, så tycker jag att ni skall sluta upp med att tala om den här miljarden för det socialdemokratiska förslaget. Oss veterligt finns inte några kostnadsberäkningar som ligger bakom detta belopp. Vi har i den socialdemokratiska motionen anvisat de pengar som behövs för att driva Öresundsvarvet enligt vårt alternativ.

Herr talman! Jag gjorde mig skyldig till en felsägning när jag sade en halv miljard i stället för en halv miljon. Det ber jag om ursäkt för. De kostnader som har lagts ner på varven är alltså drygt en halv miljon per anställd. Till Jörn Svensson vill jag säga att vi ställer krav på lönsamhet till år 1985. Då frågar Jörn Svensson: Vad händer om det inte skulle bli någon lönsamhet då? Skulle läget vara detsamma då som nu, hotar ju nedläggning av varven. Men vi menar att de åtgärder som enligt utskottets förslag skall vidtas av Nr 164 regeringen rimligen bör leda till att detta mål skall kunna uppnås. Om man Torsdagen den tar del av strukturplanen, finner man att allt tyder på att den förväntningen 5 juni 1980 skall kunna infrias. Vi måste ställa hårda krav på att man här anstränger sig för att uppnå lönsamhet; sedan får vi se i vilket läge man är 1984. Självfallet får frågan tas upp till förnyad prövning i det läge som den då befinner sig I Till Thage Peterson vill jag säga att enligt de sifferuppskattningar som vi har fått skulle socialdemokraternas förslag komma att kosta en miljard mer än propositionens förslag. Det är mycket som tyder på att den uppskattningen är rimlig. Det har redan varit stora förluster vid Öresundsvarvet, och om man räknar med att nedläggningen av Öresundsvarvet blir fördröjd är det ganska självklart — hur Thage Peterson i sina inlägg här än redovisar sina siffror — att det blir en förlust av den storleksordningen. Men det måste vara bättre att fatta beslutet nu, när man ändå är så osäker över om det finns en marknad för de här fyra stora varven. Sedan frågade Thage Peterson vilken kostnad det blir för att ha verksamheten i drift mellan 1983 och 1985. Vi har sagt att det är omöjligt att redovisa den kostnaden nu. Men jag har uttalat, och jag säger det på nyit, att det, om vi fattar beslutet nu och med hänsynstagande till marknaden, finns stora möjligheter att varvet kan klara sig inom den ram på 780 milj.kr. som har ställts till förfogande. Som stöd för detta vill jag åberopa socialdemokraternas åsikt att man kan driva Öresundsvarvet med endast 33 miljoner i förlust. Då har vi, Thage Peterson, ett stort utrymme att spela med jämfört med era beräkningar, som ju rimligen måste vara orealistiska. Jag vill understryka vad Svenska Varvs representant Bengt Tengroth har skrivit i ett brev till utskottets ordförande. Han skriver att ert förslag innebär att Svenska Varv får ungefär 700 milj.kr. sämre förutsättningar än om man följer propositionens förslag. Ni har bemött den uppgiften i ett svarsbrev, men ni har inte med en siffra gått i debatt om redovisningen, utan ni talar om andra saker i ert svar till Tengroth.

Herr talman! Hugo Bengtsson berörde arbetssituationen i Landskrona. Jag har självfallet också tagit reda på de aktuella siffrorna, och jag vill något kommentera dem. När det gäller Landskronaområdet, så redovisade man i april 691 lediga platser. Det är en utveckling som innebär att antalet platser är tre gånger så stort som för två år sedan — alltså en kraftig förbättring när det gäller antalet lediga platser i området. Antalet arbetssökande var 438, vilket är bara hälften av vad man hade för två år sedan. Det visar vilken förbättring arbetsmarknadsläget har genomgått den senaste tiden. Jag kan nämna att för Malmöhus län ligger siffran för antalet arbetslösa i april på 1,4 46 i relation till befolkningen i åldrarna 16-74 år. Det är en låg siffra — alla län norröver har högre siffror på exempelvis 1,8, 1,9, 2,2 och 4,3 70. Det är alltså en i jämförelse med landet i övrigt gynnsam bild man visar upp, och det styrker vår slutsats att tidpunkten är lämplig att fatta det här beslutet, som på sikt syftar till att skapa en bättre situation och en lönsammare industri i Landskrona än vad fallet blir om man fortsätter den olönsamma verksamheten i fartygsproduktion. Här åberopade Hugo Bengtsson uttalanden från bl.a. Svenska Varv i kritiska ordalag. Jag skall inte ta ställning till de uttalanden som görs då och nu, men jag kan ha förståelse för att man inom Svenska Varv, som har det här problemet inpå sig och som har ansvaret, som har fått räkna med en förlustutveckling de senaste tre åren som uppgår till ungefär 100 000 kr. per anställd och år, är allvarligt bekymrad och verkligen har bemödat sig om att lägga fram en strukturplan som äntligen skulle ge bättre förutsättningar för framtiden. Vad gäller sysselsättningen, så uttrycker sig ju utskottet konkret. Det må vara att man i propositionen kanske svävade en del på målet, men vi har sagt klart ut att om man fattar det här beslutet åligger det regeringen att efter hand utvärdera alla de förslag som ställts och även, har vi sagt, förslaget om bidrag till utvecklingsfonderna i området. Efter den utvärderingen får man lägga fram de förslag som är erforderliga för att möta omställningen och omstruktureringen vad gäller Öresundsvarvet.

Herr talman! Jag sympatiserar med mycket i Hugo Bengtssons anförande, och det är inte min avsikt att onödigtvis söka sak med honom. Vi har ju ett gemensamt intresse och en gemensam fiende här i dag, och självfallet kommer vpk att rösta för alla yrkanden som på något sätt är bättre än regeringens. Men eftersom Hugo Bengtsson åberopade en av de socialdemokratiska reservationerna vill jag ändå ställa en liten kritisk fråga. Ni säger i reservation 1 när det gäller den utvärdering som Svenska Varv avser att göra 1984: ”Det finns anledning understryka att det vid detta tillfälle kan komma att erfordras fortsatta kapacitetsneddragningar och/eller nedläggningar av hela varvsenheter. Utskottet föreslår ett uttalande av riksdagen av här angiven innebörd.” Varför skriver ni så? Är inte det så att säga att slå mot den långsiktighet som ni själva i ord säger är önskvärd? Är inte detta att skapa onödig otrygghet och osäkerhet ute på varven, där man kanske behöver längre tid på sig, mera tålamod och resurser för att genomföra omvandlingen? Är det verkligen nödvändigt att på det här sättet gå de borgerliga till mötes med detta tal och detta hot om eventuella neddragningar och nedläggningar? Är det så att vi inom arbetarpartierna som opposition mot regeringen bara skall skilja oss från den borgerliga regeringen när det gäller tidpunkten för slakten så att säga, tycker jag skillnaden är alltför liten. Jag vill fråga Hugo Bengtsson varför ni inte i denna principiellt viktiga reservation, som är er första, kunde ha markerat skillnaden klarare.

Herr talman! Hugo Bengtsson anförde att det skulle vara felaktigt att, när man fattar beslut i kammaren, skilja ut frågan om strukturen från den del av beslutet som rör effekterna på arbetsmarknaden. Det är en gammal hävdvunnen princip på svensk arbetsmarknad att strukturbeslut skall kunna fattas utan att nödvändiga anpassningsåtgärder fördröjs till följd av att arbetsmarknadssituationen inte är klarlagd. Det är därför vi byggt upp det skyddsnät vi i dag har på svensk arbetsmarknad. I vårt förslag räknar vi med att dessutom göra en utfästelse om anställningsgaranti, vilket skulle göra det möjligt för den enskilde arbetstagaren på Öresundsvarvet att känna trygghet inför den nödvändiga omställningen. Med den ytterligare garantin är det naturligtvis ingenting som hindrar att man följer den hävdvunna principen och fattar beslut om strukturen när det måste göras och att de arbetsmarknadspolitiska konsekvenserna tas när situationen kan överblickas. Sedan säger Hugo Bengtsson att marknaden inom skeppsbyggnadsindustrin är på väg uppåt. Visst finns det tendenser här och var på att det lättar. Det som sker på offshoremarknaden har också haft sin betydelse inom varvsindustrin, det är alldeles klart. Men överkapaciteten i världens varvsindustri är oförminskat mycket hög. Japan har stärkt sin ställning till följd av valutakursutvecklingen. Med tanke på vårt förestående varvsbeslut är det naturligtvis intressant att jämföra Sveriges relativa konkurrensläge med andra varvsnationers. Där måste man tyvärr konstatera, Hugo Bengtsson, att svensk varvsindustri inte haft en utveckling som gynnar våra marknadsförutsättningar. Dess värre är det den enkla sanningen. Johan Olsson har kommenterat Landskrona som arbetsmarknad. Det intressanta här är hur Landskronas arbetsmarknad ser ut i jämförelse med arbetsmarknaden på andra orter. Som jag sade i mitt huvudanförande är faktiskt situationen i Landskrona, liksom i Malmöregionen, klart mycket bättre än i de flesta andra regioner i vårt land. Hugo Bengtsson ställer en fråga direkt till mig: Vad skall Öresundsvarvet syssla med om det, enligt förslaget, med sin produktion inte får konkurrera med andra företag? Vi har ansett det nödvändigt att införa den spärregeln i vårt förslag.

Sådana regler är ofrånkomliga. Jag förstår Hugo Bengtssons reaktion. Vänder man på det socialdemokratiska resonemanget och försvarar ett bibehållande av varvskapaciteten vid Landskronavarvet på 700 000 arbetstimmar för nyproduktion till periodens slut, då förnekar man att det får konsekvenser för andra svenska varv. Här finns ett uppenbart samband. Socialdemokraterna reagerar mot att vi satt en begränsning i vårt alternativ till skydd för andra arbetsplatser — underförstått naturligtvis att de 700 000 arbetstimmar som skall vara kvar vid Öresundsvarvet inte kommer att drabba verksamheten vid andra varv. Det är naturligtvis en realistisk inställning. Men det är också mot den bakgrunden som man får se mitt uttalande t.ex. till TT i går. Man måste ha konsekvenserna av de olika besluten klarlagda. Det är vi skyldiga våra valmän var och en på sin ort. Vi är också skyldiga att i kammardebatten klarlägga konsekvenserna av besluten. Det går inte att leda i bevis något annat än att en ökad kapacitet på ett varv Nr 164 med 700 000 arbetstimmar måste gå ut över något annat svenskt varv, Torsdagen den eftersom den internationella marknaden är begränsad. Dessutom går ju produktionsinriktningen enligt Öresundsvarvets egen planering mot mindre specialfartyg. Det är exakt samma produktionssegment som de mindre och medelstora varven också måste vara med och slåss om. Jag tycker att det är beklagligt att det finns en benägenhet att nonchalera konsekvensen av det socialdemokratiska alternativet. Det måste i sanningens intresse klarläggas att det socialdemokratiska alternativet kommer att få konsekvenser för andra varv här i landet. Det kommer med all sannolikhet att begränsa produktionsutrymmet för andra, mindre och medelstora, svenska varv.